Herr talman!

Låt mig börja med att betona skogens betydelse och värde för såväl sysselsättning som rekreation, klimatet och den biologiska mångfalden. Min bedömning är att gällande lagar och befintliga system för skogsförvaltning i allt väsentligt är väl anpassade för att nå politikens syften och våra jämställda mål om produktion och om miljö. Jag håller med Jens Holm om att skogsbruket måste bli bättre - både när det gäller miljö och när det gäller produktion. Jag är dock tveksam till att ett ändrat regelverk är rätt väg att gå. Inom ramen för gällande regelverk arbetar Skogsstyrelsen för effektivare och enhetligare tillsyn, där en åtgärd är att antalet förbud mot åtgärder som strider mot regler för miljöhänsyn enligt skogsvårdslagen ska öka. Det finns flera skäl till detta. En anledning är att i större utsträckning använda de instrument som finns i lagen, vilket är i linje med det som Jens Holm efterfrågar. Antalet förbud har också ökat inom myndigheten sedan 2010. De utvärderingar av miljöhänsyn som har gjorts av Skogsstyrelsen visar också att det vid nästan alla avverkningar i dag sparas tillräckligt med volym av hänsyn till miljön. Däremot är skogsbruket inte alltid överens med Skogsstyrelsens inventerare om vilka träd som ska sparas. Detta pekar på behov av ytterligare information och kompetensutveckling samt på utökad kommunikation mellan myndighet och skogsbrukare kring prioritering av miljöhänsynen. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har, på regeringens uppdrag, analyserat orsaker till brister och hur miljöhänsynen kan utvecklas. Som en följd av uppdraget har Skogsstyrelsen tillsammans med intressenterna en dialog om hur miljöhänsynen kan utvecklas. När det gäller frågorna om trakthyggesbruk i relation till kontinuitetsskogsbruk hindrar inte nuvarande regler den som vill bruka skogen med kontinuerliga metoder, och jag ser därmed inte motiv till att begränsa någon brukningsform. Låt mig vara tydlig: Skogsvårdslagen ställer inga krav på trakthyggesbruk. Däremot ställer lagen vissa krav när det gäller hänsyn till natur och kulturmiljövärden samt hur markens produktionsförmåga används. Skogsstyrelsen jobbar med frågan om kontinuitetsskogsbruk, bland annat i samband med skogsbruksplanläggning. Så till frågan om hänsyn till allmänna intressen. Inom ramen för regeringens satsning Skogsriket har regeringen satsat 80 miljoner kronor under fyra år för Skogsstyrelsens rådgivning och till stöd för åtgärder som skapar förutsättningar för fler jobb. En av grenarna i Skogsriket heter Upplevelser och rekreation, och det är ett prioriterat område under 2012. Det innebär bland annat att vi ska främja skogens roll inom upplevelseturismen och som kulturbärare, bland både allmänhet och yrkesverksamma i skogen. Genom Skogsriket har Skogsstyrelsen fått förstärkta resurser även för rådgivning om hur skogsägaren kan bevara och utveckla natur och kulturvärden i skogen. Skogsstyrelsen identifierar även skogar med höga sociala värden för att kunna visa vilka skogar som har särskilt stor betydelse för människor. Markägare som har skog med höga sociala värden informeras och erbjuds rådgivning om lämplig skötsel. I Jens Holms avslutande fråga undrar han om jag vill verka för att vi ska nå våra miljömål. Svaret på den frågan är förstås ja. Naturligtvis verkar jag för att vi når de miljömål riksdagen beslutat om. Regeringen satsar årligen stora belopp för att skydda värdefulla skogar, och för 2012 satsades ca 700 miljoner kronor. Regeringen har fortsatt höga ambitioner på området, bland annat eftersom vi vet att områden av framför allt gammal skog behöver ett långsiktigt skydd, formellt eller frivilligt. Det är en viktig del i arbetet för att uppnå våra miljömål. För att få väl underbyggda förslag till det fortsatta arbetet med att nå generationsmålet har regeringen tillsatt Miljömålsberedningen, med uppdrag att ta fram en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning. Om ungefär ett år kommer deras delbetänkande, där beredningen valt att fokusera på skog. Jag utgår från att beredningen i sitt betänkande återkommer med förslag på hur arbetet för att nå målen kan förbättras ytterligare.

Herr talman! Jag får tacka landsbygdsministern för svaret på min interpellation om skogen. Jag tror att vi alla kan hålla med om att skogen har en särställning för svenska folket. Titta bara på några av våra vanligaste efternamn; de härstammar från skogen. Det är Ek, Eklund, Björk, Björklund, Gran, Granström och så vidare. Alla kan nog hålla med om att det är fantastiskt att vara ute och vandra i skogen, fiska, jogga, plocka bär och svamp och så vidare. Skogen är också en stor resurs. Från den får vi timmer. Vi producerar papper, vi kan producera biobränsle och så vidare. Men det jag tycker glöms bort rätt ofta, inte minst från den här regeringen, är att skogen också är väldigt viktig för turismen - inte minst för ekoturismen. Vi vet i dag att turismen är en basnäring och omsätter mer än 200 miljarder kronor varje år, och naturturismen och ekoturismen, inte minst ute i glesbygden, är en helt avgörande del av den verksamheten. För att de ska kunna fortsätta att bedriva en verksamhet måste vi ha en skog kvar att locka turister och andra människor till. Det är bara ett exempel på hur vi ser att det i dagens skogspolitik finns en tydlig konflikt mellan å ena sidan ett ensidigt produktionsintresse och å andra sidan miljöhänsynen. Dessa två intressen ska ju väga lika tungt, enligt den lagstiftning som vi har i dag. Jag tycker att det är ett systemfel i dagens skogspolitik, därför att man tittar ensidigt på produktionsintresset. Då talar jag inte om turismen och naturturismen som en del av den produktionen, utan om att man tittar ensidigt på hur vi ska producera mer timmer, mer papper, mer biobränsle och så vidare från skogen. Det här har uppmärksammats i bland annat en artikelserie i Dagens Nyheter. Jag skulle vilja lyfta fram några exempel på systemfel som jag tycker att vi har inom skogspolitiken och där det är brådskande att vi politiker ser till att göra korrigeringar och förbättringar. Dagens politik innebär att den som vill avverka en skog anmäler det till den ansvariga myndigheten, Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsen har då sex veckor på sig att villkora avverkningen utifrån miljöhänsyn och sociala hänsyn. Ifall Skogsstyrelsen inte gör det är det i princip fritt fram för skogsägaren eller företaget att avverka. Miljöbalken gäller inte den här verksamheten. Tillståndet kan efter de sex veckorna inte återkallas. Hur många gånger har då vår ansvariga myndighet ställt krav utifrån ett socialt perspektiv eller ett miljöperspektiv? I fjol kom det in 67 000 ansökningar. Endast i 8 av de 67 000 ansökningarna ställde Skogsstyrelsen krav utifrån miljöhänsyn och sociala hänsyn. Det innebär att i mindre än 0,1 promille av fallen kräver man särskilda hänsyn vid avverkningar av skogen. Jag menar också att det finns ett stort problem för människor som bor i närheten av en skog. När det kommer ett beslut om avverkning finns det inga som helst krav på samråd med de människor som bor i närheten. Det skulle jag vilja höra ministerns syn på. Borde vi inte ha krav på samråd med de människor som är berörda och inte bara lyssna på skogsägarna?

Herr talman! Jag tackar Jens Holm för frågan och landsbygdsministern för svaret. Det är absolut en bra början att landsbygdsministern tycker att vi ska nå våra miljömål. Tyvärr ser vi inte riktigt ut att göra det när det gäller skogen, om man lyssnar på Naturvårdsverket. Faktum är att vi inte ens nådde det mål som vi hade satt upp för 2010 när det gällde att skydda värdefulla skogar, så vi har lite mer att jobba med. Ändå tycks landsbygdsministern vara ganska nöjd med hur reglerna ser ut i dag. Det är tyvärr inte jag. Vi behöver skydda mer skog. Vi ska inte avverka nyckelbiotoper, de allra viktigaste områdena i skogen, såsom vi gör i dag. Vi behöver mer pengar till skogsskyddet, och det avsätter vi i Miljöpartiet också i vår budget för att de värdefulla skogarna ska kunna stå kvar till glädje för människor och miljön. Vi behöver ta större miljöhänsyn i den skog som fortfarande brukas. Som Jens Holm redogjorde för finns det stora brister i dag i hur det går till. Det är helt enkelt svårt att stoppa avverkningar som inte lever upp till skogsvårdslagens krav på miljöhänsyn. Det är också svårt att i efterhand straffa dem som bryter mot lagen. Här behöver vi göra förändringar. Vi behöver också ha en annan inställning till hyggesfritt skogsbruk, alltså skogsbruk där man inte hugger ned all skog på en gång utan lite i taget, i takt med att träden blir mogna. Det är en brukandeform som har fördelar för själva skogen. Skogen står ju kvar hela tiden, om än lite glesare. Det gynnar den biologiska mångfalden, kolinlagringen, rennäringen och inte minst turister och andra människor som bara råkar bo vid skogen och gillar att vistas där. Det här är en metod som förvisso är tillåten, hävdar Eskil Erlandsson, och det är ju en bra början att det inte är förbjudet att ta miljöhänsyn. Men man kanske skulle kunna önska sig en lite högre ambitionsnivå för att rent av gynna det hyggesfria skogsbruket, inte bara låta bli att förbjuda det. Faktum är att det inte är tillräckligt klart och tydligt hur tillåtet det är. Det fanns en skogsägare, Harald Holmberg, som ville bruka sin skog hyggesfritt och som drogs till domstol för att han ville använda en mer skonsam brukningsmetod. Det är klart att det inte precis har uppmuntrat andra skogsägare som vill bruka sin skog på det här sättet. Här behöver lagstiftningen bli tydligare så att ingen som vill bruka skogen lite mer miljövänligt ska behöva vara orolig för att hamna i domstol. Tvärtom tycker jag att det är något som vi ska uppmuntra både genom lagstiftning och genom den rådgivning som finns, för jag tror att skogen kan ge stora värden i framtiden, både det som den ger i dag i form av skogsprodukter av olika slag - papper, träprodukter och biobränslen - och värden för människor, för turism och rekreation och för den biologiska mångfalden. Det handlar inte om att vi ska sluta bruka skogen, men vi måste bruka skogen på ett mer varsamt sätt. Hyggesfria metoder kan vara en lösning liksom mer naturhänsyn inom det konventionella skogsbruket. Men återigen: Vissa skogar är så värdefulla att de inte ska avverkas över huvud taget. Jag tycker att landsbygdsministern fortfarande har en del att svara på när det gäller hur vi ska göra om vi verkligen ska nå våra miljömål på skogsområdet, för det ser vi tyvärr inte ut att göra i dag.

Herr talman! Den som bara läser Jens Holms interpellation, eller bara läser Maciej Zarembas artikelserie för den delen, får en ganska skev bild av den svenska skogen och den svenska skogspolitiken. Ingenstans, inte med ett ord, nämns allt gott som görs och att mycket går i rätt riktning, trots att sanningen är just den att det mesta faktiskt blir bättre. De svenska skogsägarna och de svenska skogarna med uppemot 30 000 arter är alla beroende av olika typer av miljöer. Därför ställer svensk skogsvårdslagstiftning krav på miljöhänsyn i den brukade skogen. Därför avsätter svenska skogsägare frivilligt stora arealer skog med höga naturvärden. Och därför går staten in och skyddar viktig natur genom naturreservat och nationalparker. I den politiska debatten fastnar vi dock ofta i frågan om just skydd av skog och hur mycket skog som formellt behöver skyddas. Men det viktigaste är, tycker jag, att ytterligare utveckla miljöhänsynen inom skogsbruket. Mycket görs redan i dag, men mycket behöver också göras ytterligare. Trots det kan vi se att utvecklingen går åt rätt håll. Andelen hård död ved ökar. Likaså ökar andelen äldre lövrik skog och äldre skog överlag. Att också virkesförråden i de svenska skogarna ökar och har gjort så sedan 1920-talet bör jag kanske också nämna, för Jens Holm lär ju knappast göra det. Jag behöver kanske också nämna skogens betydelse för ekonomin och för klimatet, för jag tror att Jens Holm kommer att utelämna även den. Holm hävdar att den nuvarande svenska skogspolitiken, som infördes i bred majoritet 1903, inte fungerar, trots att det var då som miljömålet jämställdes med produktionsmålet och trots att miljöarbetet sedan dess på allvar tagit fart med frivilliga avsättningar, certifiering, gröna skogsbruksplaner och ett alltmer ambitiöst arbete för att komma till rätta med till exempel problemen rörande körskador. Att mycket fortfarande måste bli bättre är jag den förste att hålla med om, men jag upplever ett stort och ett växande engagemang för Sveriges över 300 000 skogsägare. Jag blir bekymrad över den misstro och den bristande respekt som Jens Holm uppenbarligen visar Sveriges skogsägare och äganderätten. Jag tror nämligen att en förutsättning för att utveckla det svenska skogsbruket ur såväl ett miljö som ett produktionsperspektiv är att skapa delaktighet, sprida kunskap och engagemang. Det görs inte genom att, som Jens Holm har motionerat om här i riksdagen, avgiftsbelägga skogsbruket eller tvångsomvandla frivilliga avsättningar. Det är uppenbart och anmärkningsvärt att såväl Jens Holm som Helena Leander i ökad utsträckning vill styra vilken enskild skogsbruksmetod den enskilda skogsägaren ska välja. Jag håller med om att det har varit ett olyckligt ensidigt fokus på trakthyggesbruk i Sverige. Därför välkomnar jag mer forskning kring alternativa skogsbruksmetoder. Jag tycker att det är märkligt att man här från riksdagens talarstol tvärsäkert uttalar sig om fördelarna med en alternativ skogsbruksmetod, trots att kontinuitetsskogsbruk är dåligt beforskat, trots att vi inte vet vilka effekter det får på tillväxten eller för klimatet. Vi vet ju att svenskt skogsbruks främsta bidrag i klimatarbetet handlar om att leverera förnybar råvara. Och vad händer med tillväxten i en skog som brukas som kontinuitetsskogsbruk? Det vet vi inte, och där är oppositionen svaret skyldig. Jag tycker att det är märkligt att man försöker gör en metod till ett mål. Det är som om vi inom matematikundervisningen skulle sätta ett mål om vilken didaktik som ska användas i stället för vilket kunskapsmål som ska nås. I skogspolitiken ska vi naturligtvis formulera miljömål, men vi ska inte göra enskilda skogsbruksmetoder till mål. Den svenska skogspolitiken med frihet under ansvar är värd att värna och utveckla.
Herr talman! Låt mig inleda med att tacka för interpellationen. Jag gör det av det skälet att skog och skogsjobb betyder så mycket för olika delar av det svenska samhället. Därtill betyder skogen mycket för alla svenskar. Det är därför på sin plats att diskutera denna viktiga fråga i Sveriges riksdag. Men, Jens Holm, låt mig också vara tydlig med att vi aldrig har haft så mycket skog i Sverige som i dag. Vi har det av olika skäl. Ett av skälen är att vi har ett skogsbruk som har värnat om tillväxten och jobben - och numera också om den biologiska mångfalden. Jag påstår det utifrån att det frivilligt har avståtts i storleksordningen 1,2 miljoner hektar för att värna den biologiska mångfalden. Detta förstärks nu ytterligare av alliansregeringens initiativ att införa det som vi har döpt till Komet eller Min naturvård. Markägaren kan på eget initiativ anmäla till myndighet natur eller kulturfenomen som markägaren, brukaren, är intresserad av att avsätta eller bruka på något speciellt sätt. Jag vill också i denna debatt, herr talman, påpeka att vi har en grundlag med bestämmelser som gör att vi inte från det allmännas sida kan inskränka den ägande och brukarrätt som i detta fall en markägare har. Man är som enskild markägare inte skyldig att tåla några inskränkningar från det allmänna. De har särskilda intressen. Man har alltså en brukarrätt och en förfoganderätt över den mark man har. En markägare som har investerat i sitt skogsbruk på sin mark har självklart och i enlighet med grundlagen ett utrymme att bruka marken och skogen på ett rimligt sätt utan att staten ingriper i alltför stor utsträckning. Gör vi då inget för att utveckla andra verksamheter och näringar och därmed jobb i den svenska skogen? Jo, vi har dragit i gång visionen Skogsriket - med värden för världen. En av de grenar som står i fokus handlar om upplevelse och rekreation. Jag har gjort detta av olika skäl, men ett av skälen är att jag vill ha fler jobb och mer företagande i alla delar av landet som kan utnyttja de många värden som finns i den svenska skogen.

Herr talman! Eskil Erlandsson har rätt när han säger att det aldrig har funnits så mycket skog som i dag. Eller vi kanske ska precisera det: Det har aldrig funnits så många trädstammar som i dag men så lite skog. Det är detta frågan handlar om. Eskil Erlandsson och regeringen har ensidigt främjat produktionsintressena och ökad virkesproduktion med mer kemikalier, gödsling och främmande arter och så vidare. Man åsidosätter alla som inte är skogsägare, alla som inte kan tjäna pengar på detta. De får inte tycka till i till exempel ett samråd. De kan inte överklaga besluten. Efter sex veckor är det fritt fram för de stora skogsbolagen att i princip göra som de vill. Det är säkert inte bara jag som blir kontaktad av människor som är frustrerade och deprimerade och besvikna på oss politiker för att deras skog som de har levt med i decennier helt plötsligt ska huggas ned. Jag har fått ett mejl från en man som heter Mats Önnesjö. Jag har fått tillstånd att läsa upp det. Han bor i ett område som heter Eklången utanför Eskilstuna. I vintras kom det plötsligt människor och började hugga ned skogen där han bor. Han har levt där i över 50 år, och han och grannarna blev bestörta. Det var skogen där de joggat, lekt med barnen, plockat bär och svamp och så vidare. Han avslutar sitt brev med: "Som det nu var kom avverkningen i stort sett som en överraskning för människorna här i bygden. Mina påpekanden om att vi inte har fått någon information bemöttes kort och avvisande med 'markägaren har ingen skyldighet att informera'." Detta är ett av huvudproblemen i denna debatt. Eskil Erlandsson och moderaten Johan Hultberg sätter ensidigt fokus på den privata äganderätten. Men med ägandet kommer också ett ansvar. Vi skulle aldrig, Johan Hultberg, tillåta detta förfarande i en stad. Där är det reglerat om man vill bygga ett nytt hus, göra en parkeringsplats, anlägga en ny väg och så vidare. Man ska planera, ha samråd och fråga människor vad de tycker. En skog är väl i princip samma sak för de människor som lever där. Man har levt där i åratal och kan skogen och stigarna och vet var bästa svampstället finns. Sedan kommer plötsligt representanter från de stora skogsbolagen och ska hugga ned allt. Eskil Erlandsson! Tycker inte du att det vore bra att ta ett initiativ till att åtminstone få till stånd ett samrådsförfarande vad gäller avverkning av skog? Skogsägarna ska vara förbundna att samråda med de berörda personerna och ha en dialog så att man kan göra avverkningen på bästa tänkbara sätt. Vore det inte rimligt att människor och organisationer har möjlighet att överklaga ett avverkningsbeslut? Det ska väl inte vara en fråga bara för skogsägaren och den ansvariga myndigheten?

Herr talman! Jag instämmer i Jens Holms fråga om det inte skulle kunna vara en idé att titta på någon form av samrådsförfarande vid avverkningar. Det innebär inte att närboende får någon sorts veto mot avverkningar, men det innebär att man i alla fall kan ha en diskussion och som närboende säga: Ta inte just denna kulle, för här brukar barnen leka och ha sina kojor, men kanske där borta. Man kan öka den sociala hänsynen på ett förhållandevis smidigt sätt om man faktiskt pratar med varandra. Jag tror att vi skulle vinna mycket på en sådan lösning. Vi har äganderätten som Eskil Erlandsson var inne på. Den är grundlagsfäst. Men man får faktiskt inte göra precis vad som helst med det man äger. Äger jag en fabrik får jag inte släppa ut hur mycket gifter som helst. Vi har regler för att man måste ta hänsyn också till andra som lever i samhället. På samma sätt är det med skogen. Vi har vissa hänsynsregler. Man får inte göra precis vad som helst. Vi har vissa miljöhänsyn som man måste visa. Så står det i alla fall i lagen. Vi har dock inte riktigt verktygen för att se till att det följs i verkligheten. Dessa verktyg behöver vi skärpa. Jag måste också ta upp Johan Hultbergs diskussion om hyggesfritt. Varken jag, Jens Holm eller Johan Hultberg ska stå i talarstolen och tala om att just du just här ska ha den här metoden. Det har vi inte kompetens för. Däremot är det en brist att dagens skogsbruk har varit väldigt inriktat på trakthyggesbruk. Lagstiftningen är utformad därefter. Rådgivningen är utformad därefter. Hela systemet är uppbyggt kring det, vilket är problematiskt för dem som vill använda en annan metod som i alla fall verkar vara mer miljövänlig ur många aspekter. Det är sant att det inte har forskats så mycket på kontinuitetsskogsbruk som man skulle önska eftersom trakthyggesbruk har varit det stora. Häromdagen kom en ledande grupp från Lund och pratade om att hyggesfritt ger bättre effekt för klimatet. Det tycker jag att vi bör lyssna på och se över hur vi kan utforma vår lagstiftning så att den ger större stöd för de skogsägare som vill bruka skogen med den metoden.
Herr talman! Det här är en diskussion som jag skulle vilja ägna större delen av dagen åt. Detta är frågor som är angelägna och verkligen engagerar mig. Jag blir lite förfärad över att ta del av den syn på äganderätt som Jens Holm uppenbarligen har. Han tycker att skogen är någonting som ägs kollektivt. Faktum är att privata skogsägare har brukat och skött skogen i generationer och skapat de värden vi har i dag. En intressant reflexion kan man göra om man tittar på historien och ser hur det har sett ut med hänsynen i de länder som har saknat en fungerande och stark privat äganderätt. I Sovjet och på andra håll där det har testats har väl verkligheten varit ganska avskräckande. Det talas om att det inte tas hänsyn. Det är inte sant. Vår skogsvårdslag kräver hänsyn. Jag menar å det bestämdaste att de allra flesta skogsägare tar ett stort ansvar - ett större ansvar än vad lagen föreskriver. Vi har markägare som frivilligt avsätter 5 procent av sina marker och undantar den från produktion. De certifierar sina fastigheter. De undantar marker från produktion och således från intäkter. Det gör man av hänsyn. Det gör man av intresse för att värna den biologiska mångfalden. Det tycker jag att de måste få ett erkännande för. Vi ska inte som Jens Holm föreslår tvångsomvandla dessa frivilliga avsättningar. Det är illavarslande att Jens Holm är historielös när han beskriver hur svensk skogspolitik har sett ut. Sverige var praktiskt taget avskogat - i alla fall i de södra delarna - i mitten av 1800-talet. I takt med att vi har utvecklat vår skogsvårdslag har vi haft en fantastisk tillväxt. Som landsbygdsministern framhöll har vi aldrig haft så mycket skog som i dag, och vi har aldrig haft så mycket skyddad skog som i dag. Det är tack vare att Alliansen under den förra mandatperioden fördubblade avsättningstakten. Genom Miljömålsberedningen tar vi nu nya tag för att nå en hållbar markanvändning och ett livskraftigt skogsbruk som levererar förnybar råvara.
Herr talman! Miljömålet Levande skogar hade fyra delmål. Det var för det första ett långsiktigt skydd av skogsmark, för det andra ökad andel löv, ökad mängd död ved och ökad andel gammal skog, för det tredje åtgärdsprogram för hotade arter och för det fjärde värnande av kulturmiljöer. Av dessa delmål är de tre första nådda eller har förutsättningar att nås. Det fjärde har inte uppnåtts så det måste vi arbeta vidare med. Jag tycker att det bevisar att skogsbruket, staten, Myndighetssverige och den här regeringen har gjort betydande insatser för att vi ska leva upp till de miljömål som vi har enats om i riksdagen. Vi har gjort det bland annat genom att avsätta en betydande summa pengar varje år - senaste året 700 miljoner kronor - för att vi ska kunna köpa in mark och på så sätt långsiktigt skydda marken. Genom det nya Kometprogrammet är det möjligt för markägare att föreslå områden som är av sådant värde att man långsiktigt ska avstå från att bruka dem på traditionellt sätt. Jag tycker att detta bevisar att vi har en lagstiftning och en tillämpning av den som väl uppfyller de krav som vi kan ha från samhällets sida. En annan sak som jag vill nämna i sammanhanget är att jag av myndigheten har fått uppgiften att av de drygt 60 000 anmälningar som årligen görs när det gäller avverkningar besöks ungefär 5 000 på plats. Det görs en genomgång av hur avverkningen är tänkt att ske. I samband med det lämnas ungefär tusen råd varje år. Det är råd som skogsbruket uppenbarligen följer; det inte är så många åtalsanmälningar. För mig bevisar det att vår lagstiftning fungerar och att markägarna följer de råd som kommer från den myndighet som är satt att sköta detta. När det gäller frågan om tillstånd, samråd eller anmälan vill jag påstå att det system vi har fungerar väl. Det innebär en regelförenkling som jag tycker att vi ska vara lyckliga över med tanke på att vi har ett regelsamhälle som omöjliggör, försvårar och fördröjer mycket verksamhet och därmed tar bort många jobb i vårt samhälle. Den gång man ska samråda är när man byter verksamhet. Om man byter en bostadsfastighet till en affärsfastighet ska man naturligtvis samråda med omgivningen. Om man gör skogsmark till industrimark eller bygger en väg på den ändrar man ju inriktning på verksamheten, och då ska samråd ske, inte annars när det är en pågående verksamhet.

Herr talman! Det har varit en spännande debatt, men vi är fortfarande fast i huvudfrågan, nämligen hur vi ser på skogen. Efter att ha lyssnat på Eskil Erlandsson tycker jag fortfarande att det är produktionsintressena som ensidigt prioriteras, inte miljöhänsyn och social hänsyn. Skogen ska vara en virkesåker, en yta där man kan producera billigt trä eller papper till exempel. Det kan ge kortsiktiga pengar, men hur blir det för alla andra som har intresse av att bruka skogen? Det kan inte vara så att den privata äganderätten ger en rätt att göra nästan vad som helst, men tyvärr är det så det fungerar i dag. Jag vill att vi ska ha en levande skog för hela svenska folket, och inte bara för hela svenska folket utan också för alla besökare som kommer hit från andra länder. Jag nämnde turismen tidigare. Det är en av våra stora basindustrier. Den omsätter mer än 200 miljarder kronor varje år. Den är större än de flesta av våra största industriföretag tillsammans. Till Sverige kommer människor från hela världen. Det kommer fågelskådare, orienterare, fjällvandrare, ekoturister, fotografer, alla möjliga som vill se Europas sista vildmark. Jag tror inte att de vill se ett öde kalhygge med stubbar, trästumpar, stora djupa hjulspår och dieselpölar. Det är inte vad man förväntar sig. Det är inte därför man spenderar miljardtals kronor i Sverige, utan för att man vill ha en levande skog. Den aspekten tycker jag att Eskil Erlandsson och regeringen totalt negligerar. Jag tycker inte att jag fick något bra svar angående samrådet, och jag fick inget svar alls angående rätten att överklaga. Vilka ska kunna överklaga ett avverkningsbeslut? Du har en chans till att svara, Eskil Erlandsson.
Herr talman! Låt mig än en gång understryka angelägenheten av debatt i de här frågorna som betyder så mycket för Sverige. Miljö och produktionsintressena väger lika i vår lagstiftning. Vi har tagit fasta på detta i samband med uppbyggandet av visionen om skogsriket med värden för världen. Där är en av grenarna just rekreation och upplevelse. Jag är alldeles övertygad om att det finns fler verksamheter att utveckla och bygga upp där. Vi har också avsatt pengar för att det ska vara möjligt att utveckla denna typ av verksamheter tillsammans med andra verksamheter i våra svenska skogar. Herr talman! Jag tycker att Jens Holm blir svaret skyldig när det gäller vissa frågeställningar. Om vi inte utnyttjar potentialen i våra svenska skogar, hur ska vi då i framtiden få fram hållbara byggnadsmaterial att använda till det mesta som vi behöver för att leva det goda livet, vilket vi vill göra? Hur ska vi få fram all den energi som vi behöver för att värma våra hus och bostäder och inte ytterligare tära på de ändliga fossila resurser som vi har tärt alltför mycket på i vår värld.